Herr talman! Bosse Ringholm har ställt följande frågor till mig: På vilket sätt kommer statsrådet att kompensera de småföretag som har drabbats av höjda arbetsgivaravgifter? Kommer statsrådet att fortsätta den omvända regionalpolitiken, som innebär att klyftorna mellan olika delar av landet ytterligare växer? På vilket sätt kommer statsrådet i sin närings och regionalpolitik att kompensera de delar av landet - glesbygd, mindre orter och arbetslöshetstyngda regioner - som i praktiken får betala sänkningen av fastighetsskatten? Avser statsrådet att ompröva regionalpolitikens mål Hela Sverige ska leva? Låt mig inleda med att det går bra för Sverige. Arbetslösheten minskar, och antalet nyanmälda lediga platser har ökat kraftigt under årets första kvartal. Det är en viktig uppgift för regeringen att skapa utvecklingskraft i såväl små och medelstora städer och i storstadsområden som i gles och landsbygd. Jag och regeringen vill att varje region ska ges ansvar och befogenheter som innebär möjligheter att växa utifrån sina egna förutsättningar. Förslag för att möta de långsiktiga utmaningarna för Sverige och skapa utvecklingskraft har lämnats av Ansvarskommittén, vars slutbetänkande nu är på remiss. Jag går därför inte nu närmare in på de mer långsiktiga lösningarna men vill ändå konstatera att en stor del av lösningen ligger i ökat lokalt och regionalt inflytande för att stärka konkurrenskraften. Även Landsbygdskommittén har presenterat ett antal förslag för att stärka landsbygdens befolkning och företag. Jag har med mig dessa förslag i det arbete med att utarbeta en strategi för landsbygdens utvecklingskraft som jag leder. Den generella 5-procentiga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna har fått kraftig expertkritik under årens lopp. Kritik har bland annat kommit från dåvarande Riksdagens revisorer. Kritikerna har framhållit att den 5-procentiga nedsättningen är ett ineffektivt system. Stödet gynnar en betydligt större grupp av företag än vad som var syftet. Alla företag oavsett storlek kan utnyttja stödet. Ett sådant system kostar mycket pengar och är felriktat. Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder för att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Låt mig nämna några. Ett jobbskatteavdrag har införts för att göra det mer lönsamt att arbeta och bedriva näringsverksamhet. Företagens medfinansiering av sjukpenningen har slopats. Regeringen har satt upp ett ambitiöst mål om att minska företagens administrativa kostnader till följd av regelverken med 25 procent fram till hösten 2010 och inlett ett brett arbete genom att presentera en första handlingsplan. En översyn av insolvensrätten pågår, och ett omfattande program för att främja kvinnors företagande har tagits fram. Vi kommer även att stimulera efterfrågan på hushållsnära tjänster genom att en skattereduktion på dessa tjänster införs från och med den 1 juli 2007. Vi ser över trygghetssystemen för företagare, och vi sänker arbetsgivaravgifterna i tjänstesektorn. Jag kan försäkra interpellanten att regeringen och jag på ett flertal sätt kommer att stödja och utveckla tillväxtpotentialen i hela vårt land. Min förhoppning är att detta är en början på en omställning som ska göra det enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare i alla delar av landet.

Herr talman! Jag har ställt fyra frågor till Maud Olofsson, och som framgår av hennes upplästa svar får jag egentligen inte svar på någon av frågorna. Jag har för det första frågat på vilket sätt Maud Olofsson kommer att kompensera de småföretag som har drabbats av höjda arbetsgivaravgifter. Då säger hon att de inte ska kompenseras - tvärtom. Det är alldeles för många småföretag som har fått sänkta arbetsgivaravgifter, så det var bara bra att man höjde avgifterna. Det är ganska häpnadsväckande. En person som hela valrörelsen sade att hon värnar om småföretagen - det första hon gjorde när hon kom i regeringsställning var att höja arbetsgivaravgifterna för småföretagen. Att säga en sak och göra någonting annat är inte särskilt konsekvent, och det är ganska fult mot småföretagen. Det är inte bara jag som tycker det. Börje Hörnlund, som kanske är bekant för Maud Olofsson, var tidigare centerpartistisk riksdagsledamot i många år och statsråd för Centerpartiet i början på 90-talet. Han säger så här: "Det första som händer när jag träffar småföretagare är att de säger att de inte trodde att det var sant när de fick höra att den sänkta arbetsgivaravgiften för deras del skulle slopas. - De har fått uppleva att partier som före valet talade sig varma för småföretag börjar med att ge dem ett kraftigt 'slag på käften'. Där rök den trovärdigheten." Maud Olofsson! Om jag frågar på vilket sätt de små företagen ska kompenseras för att ni har höjt arbetsgivaravgifterna får jag till svar: Nej, de ska inte ha någon kompensation - tvärtom är det fel att de har haft sänkt skatt i så många år, och det var fel av Socialdemokraterna att sänka skatten för så många småföretag. Vad Maud Olofsson säger är att det vi socialdemokrater gjorde en gång i tiden - för all del med stöd av ett centerparti på den tiden - var fel, när vi gav de många små företagen lägre kostnader. Nu har Maud Olofsson sett till att de flesta företag får högre kostnader. Kalla det svar på fråga 1 - det gör inte jag. Jag tycker att det är ett oerhört illvilligt agerande mot de små företagen. Min andra fråga handlade om regionalpolitiken. Jag frågade om Maud Olofsson kommer att fortsätta den omvända regionalpolitiken, som innebär att klyftorna ökar mellan olika delar av landet. Regionalpolitik innebär att vi ska hålla ihop Sverige, att hela Sverige ska leva, att vi ska föra en politik som är bra både för storstad och för glesbygd. Maud Olofsson lämnar inte något svar över huvud taget. På min fjärde och sista fråga, som det hade varit mycket enkelt att besvara, om Maud Olofsson avser att ompröva regionalpolitikens mål Hela Sverige ska leva, uteblir svaret. Ska jag tolka det som att Maud Olofsson inte längre tycker att hela Sverige ska leva? Uppenbarligen ska småföretagen inte leva lika bra som tidigare, så de får höga arbetsgivaravgifter. Uppenbarligen ska folk i glesbygd inte ha lika bra villkor som folk i storstäderna, för det är folk i storstäderna som har fått de stora skattesänkningarna och inte folk i glesbygd. Min tredje fråga var på vilket sätt Maud Olofsson i sin närings och regionalpolitik kommer att kompensera de delar av landet - glesbygd, mindre orter och arbetslöshetstyngda regioner - som i praktiken får betala sänkningen av fastighetsskatten. Jag får inget svar där heller. Det är ett faktum att det är just de drabbade områdena i landet som utsätts hårdast av regeringens politik. Det konstateras av just Börje Hörnlund, när han säger att "den borgerliga alliansregeringen verkar ha riktat in sin politik efter mottot 'åt den som har skall varda givet'". Det är verkligen omvänd regionalpolitik som den nya högerregeringen bedriver.

Herr talman! Man behöver inte på något sätt vara ett matematiskt geni för att se hur omfördelningen sker och var pengarna hamnar när fastighetsskatten förändras och förmögenhetsskatten tas bort. Regeringen för en politik som innebär att den tiondel av befolkningen som är rikast blir ännu rikare. Den gruppen människor bor definitivt inte i glesbygd. Jag kan fortsätta att beskriva vad Maud Olofssons och regeringens politik betyder för glesbygden och därmed också för företags möjligheter att födas, växa och utvecklas. Det blir sämre förutsättningar att få tag i utbildad personal då komvux resurser kraftigt reduceras eftersom resursfördelningen görs om. Tidigare gick de till kommuner som hade flest kortutbildade, och det var glesbygdens kommuner som då fick mer. Nu är den omfördelningen borttagen. Arbetsmarknadsutbildning existerar praktiskt taget inte längre, och detta leder till flaskhalsar och till att exempelvis de långtidsarbetslösa ungdomarna blir oändligt många fler. I Värmland har de ökat med 100 procent. Resurser till forskning ska nu kanaliseras på ett sådant sätt att de med all sannolikhet hamnar på de gamla stora universiteten och i liten utsträckning ger förutsättningar för Mitthögskolan och andra högskolor utan universitetsstatus att utveckla sin FoU tillsammans med små och medelstora företag. Detta leder också till en försämring för företagen. Jag ska inte upprepa det jag vet att statsrådet redan har debatterat i dag, nämligen neddragning av resurser till Forska och väx. Visst är det många fler som får jobb nu, och det är jättebra. Men den kritik som Maud Olofsson riktar mot den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften faller nu väldigt mycket tillbaka på regeringen själv. Varför ska McDonalds, som är ett stort vinstdrivande företag, få kraftiga subventioner när de anställer unga människor när det saknas pengar till viktiga åtgärder för glesbygdens utveckling och för unga människors inträde på arbetsmarknaden? Varför ska skattebetalare i hela Sverige subventionera Östermalmsfamiljens butler i Bretagne när byskolan hotas av stängning på grund av resursbrist i en glesbygdskommun? Var finns alliansens politik för glesbygden?

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad att den här interpellationen är ställd. Jag hade i alla fall en viss förhoppning om att Centerpartiet skulle hålla något av det de har lovat landsbygden. Det var mycket tal om landsbygden före valet. Och när den här 5-procentiga höjningen av arbetsgivaravgifterna kom och jag tog kontakt med företagarna i Dalarna trodde de mig först inte. Efter ett tag ringde de, och nu mejlar de. De är ganska upprörda över de här förslagen. När man tittar på lands och glesbygd, som det heter, ser man att det har gjorts ganska mycket i motsatt riktning, så att säga. Vi kan ta upp infrastruktursatsningar som landsbygden och landsbygdens företagare är väldigt beroende av. Dessa sänker man nu generellt med 15 procent. Det kommer inte att gynna vare sig väg eller järnvägsinvesteringar på landsbygden. Vi har också den här 100-dagarsregeln när det gäller sökområden på arbetsmarknaden. Den kommer också att ställa till det för landsbygden, eftersom man då tvingas att flytta och kanske till ett ställe där det inte finns en bostad att uppbringa. Jag ska inte vara så långrandig, men det finns också någonting som heter stödområde 1, som har en ytterligare sänkning. Det jag nu ser hända inom regionalpolitiken är att man tar av dem som inget har och ger till dem som har, så att det räcker och blir över. När det gäller sänkningen av arbetsgivaravgiften till stödområde 1 undrar jag: Kan vi vara säkra på att vi får behålla åtminstone den? När det gäller satsningarna på investeringar i infrastruktur måste det vara ett prioriterat område om hela landet ska leva. Men som jag fattar det nu har det blivit så att hela landet absolut inte ska leva.
Herr talman! Det är fantastiskt roligt att höra två socialdemokrater och en vänsterpartist, med Bosse Ringholm i spetsen, prata om regional tillväxt. Det är faktiskt på tiden att vi för den här diskussionen om regional tillväxt. Vi kan börja med den sänkta arbetsgivaravgiften. Jag tycker ändå att det är rätt spännande att det var Bosse Ringholm själv, som då var finansminister, som var den första som sänkte den generella nedsättningen av arbetsgivaravgifterna under 2005. Då undrar jag bara: Vad hade Bosse Ringholm för argument då som han inte har nu och som var rätt då men som är fel nu? Det som är intressant är ju att det var stödets utformning och skattebortfallet som var argumentet, som regeringen använde. Vad gör vi då för småföretagen? Ja, vi gör en rad åtgärder. Och när ni nu går upp i debatten skulle jag vilja veta vilka av de här åtgärderna som ni är beredda att stödja. Det är nämligen först när ni tar er arbetsgivaravgiftssänkning och jämför med det program som regeringen gör som vi kan få en jämförande debatt där företagen kan förstå vad den ena parten gör och vad den andra parten gör. Hur är det när det gäller borttagandet av sjuklöneansvaret? Stöder ni det? Stöder ni det inte? Hur är det med 3:12-reglerna? Stöder ni vårt förslag? Stöder ni det inte? Borttagandet av förmögenhetsskatten innebär att vi nu får pengar till investeringar. Stöder ni det, eller stöder ni det inte? Hur är det med införandet av reformen om hushållsnära tjänster? Stöder ni det eller inte? Hur är det med sänkningen av arbetsgivaravgiften inom tjänstesektorn? Kommer ni att stödja det eller inte? Hur är det med de förändringar vi gör när det gäller möjligheten att säsongsanställa? Hur är det när det gäller förlängd provanställning och nej till rätt till heltid? Kommer ni att stödja den typen av reformer? Hur är det med jobbskatteavdraget och sänkta skatter för dem som har låga och normala inkomster? Kommer ni att stödja det, eller kommer ni inte att stödja det? Vi återför nu förmånsrätten. Ni införde en begränsning när ni satt i regering som har gjort det omöjligt för småföretagare på landsbygden att låna pengar. Kommer ni att stödja detta, eller kommer ni inte att stödja det? Jag har räknat upp några åtgärder. Det här är tillräckligt för att ni åtminstone ska kunna använda er tid till att ge svar på det här. Företagen förstår naturligtvis att det behövs ett genomgripande program för att det ska bli ett bättre företagsklimat i Sverige. Och att satsa på ett bättre företagsklimat är det bästa vi kan göra för landsbygden och småorterna. Fråga mig - jag vet. Och jag tror att jag känner till de villkoren mycket bättre än vad Bosse Ringholm gör. Sedan vill jag bara påpeka en sak. Det är ingen som ska få höjd fastighetsskatt. När Bosse Ringholm månar om oss som bor på landsbygden och om fastighetsskatten kan jag bara tala om att det inte har varit något problem för mig med fastighetsskatten, men det har varit det för människor som bor i storstäderna och ute på öarna som har fått ökad fastighetsskatt därför att grannen har sålt huset. Regeringen är till för att lösa problem som faktiskt finns. Jag har inte haft något problem med fastighetsskatten hemma i Högfors. Jag kommer inte att få det i fortsättningen heller därför att jag inte kommer att få någon höjd fastighetsskatt. Det är det som är den viktiga delen. Sedan gäller det ungdomarna och deras situation. Ja, vad gör vi? Jo, vi gör någonting åt den höga ungdomsarbetslöshet som ni lämnade efter er. Vi halverar arbetsgivaravgifterna. Vi inför lärlingsutbildning. Vi inför praktikpeng. Vi ser till att ha en jobb och utvecklingsgaranti för alla de ungdomar som står utanför. Och det vi glädjande nog nu ser är att ungdomarna kommer tillbaka på arbetsmarknaden. En del lämnar sina studier därför att de har studerat under resans gång men i stället vill ha ett jobb. Men det här är en jätteutmaning. Socialdemokraterna har lämnat efter sig ett otroligt dåligt eftermäle. Vi har en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i Europa. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften inom stödområde A finns. Det är bara att läsa budgeten, så den frågan behöver man inte ställa här. Det är klart att tillväxt i hela landet är en av de saker som regeringen prioriterar. Det är bara att läsa regeringsdeklarationen och lyssna till vad regeringen säger och också se på de åtgärder som vi lägger fram. Då förstår man att så är fallet.
Herr talman! Jag har ställt fyra frågor till Maud Olofsson. Maud Olofsson talar om helt andra saker i sitt inlägg i stället för att svara på de fyra frågorna. Varför gör Maud Olofsson det? Hennes svar på de fyra frågorna, som hon egentligen inte besvarar, är ganska avslöjande. När jag frågar om man ska kompensera småföretagen för den höjda arbetsgivaravgiften som Maud Olofsson har genomfört säger hon: Det behövs inte. Det är fel att de har fått sänkt skatt. Jag tror inte att småföretagen tycker att det är fel att de har fått sänkt skatt. Jag tror inte att småföretagen tycker som Maud Olofsson att det är bra att de har fått höjd skatt. Jag tror inte småföretagen tycker att det är för många av dem som har fått sänkt skatt av den socialdemokratiska regeringen de senaste åren. Men Maud Olofsson avslöjar sig på den punkten genom att undvika att svara på detta. Min andra fråga var: Varför ska man öka klyftorna mellan olika delar av landet? Då säger Maud Olofsson: Jag har inga problem med fastighetsskatten hemma. Men, Maud Olofsson, det är glesbygdens folk som får betala fastighetsskattesänkningarna för dem med stora villor. Glesbygdens folk får ju också betala en höjd reavinstskatt. Det är glesbygdens folk som får betala den minskade skatten på fastigheter i Danderyd och i Fredrik Reinfeldts Täby. Det är väl att drabba glesbygden, Maud Olofsson. Det är ingen sänkning av fastighetsskatten i glesbygden, men det är höjd skatt för glesbygdens folk när de säljer sina hus. Det är Maud Olofssons bidrag till att jämna ut klyftorna i Sverige. Min tredje fråga var: På vilket sätt kommer Maud Olofsson att kompensera glesbygden, mindre orter och arbetslöshetstyngda regioner? Då säger hon: Det behövs ingen kompensation. Min fjärde fråga var: Ska vi verkligen inte ha kvar den gamla målsättningen att hela Sverige ska leva? Inte ens det kan Maud Olofsson svara ett tydligt ja på. Nu vet jag att Maud Olofsson inte bryr sig om socialdemokratisk kritik. Hon lyssnar inte. Hon säger en sak före valet och gör något helt annat efter valet. Det kan straffa sig, Maud Olofsson. Det har redan straffat sig. Men har Maud Olofssons partivän, Börje Hörnlund, fel när han säger att den borgerliga regeringen har riktat in sin politik efter mottot "åt den som har skall varda givet"? Har Börje Hörnlund fel när han säger att många borgerliga nu har ångrat att de röstat på allianspartierna? De upplever nämligen att regeringen är blind och okänslig för hur verkligheten ser ut utanför Stockholmsregionen. Har Börje Hörnlund fel, Maud Olofsson, när han säger att den nya regeringen har lyckats reta upp den ena gruppen efter den andra med okänsliga och illa genomtänkta reformer? Har Börje Hörnlund fel när han träffar småföretagare som är irriterade och ilskna och arga på Maud Olofsson för att hon har höjt arbetsgivaravgiften för dem? Har Börje Hörnlund fel när han träffar många pensionärer som säger: Varför ska inte vi få sänkt skatt? Alla andra får sänkt skatt men inte vi pensionärer. Har pensionärerna fel? I en artikel kritiserar alla landets pensionärsorganisationer regeringen och säger: Varför ska inte vi få sänkt skatt? Varför ska bara alla andra få sänkt skatt? Maud Olofsson säger: Vi har slopat förmögenhetsskatten. Ja, det gynnar väl inte glesbygden särskilt mycket. Jag tror inte att det är så många i glesbygden, Maud Olofsson, som betalar förmögenhetsskatt. Eller har Maud Olofsson någon annan uppgift om det? Har Börje Hörnlund fel när han säger att slopandet av förmögenhetsskatten i stort sett tillför dem som har det allra bäst en ytterligare guldkant på tillvaron? Börje Hörnlund går så långt att han säger att det inte är förlorare bara i glesbygden. Även Storstockholms ungdomar kommer att tillhöra förlorarna då de får betala ännu högre priser för det framtida boendet. Det vore intressant om Maud Olofsson höll sig till ämnet. Jag har ställt fyra frågor. Alla de fyra frågorna har inte formulerats av mig utan av Börje Hörnlund. Kan vi få en enda kommentar? Sedan kan Maud Olofsson tala om något annat, men inte här och just nu.

Herr talman! Jag har inte hört någon som helst klang och jubelsång från småföretagare i glesbygd och landsbygd över regeringens politik. Det är väl snarare så att de kvinnliga företagarna hellre hade velat att man snabbare jobbade med att se över de sociala trygghetssystemen för småföretagare än att man hojtar om ett program som ingen riktigt vet vad det leder till. Jag är också övertygad om att Maud Olofsson känner till att förändringen av 3:12-reglerna var ett arbete som sattes i gång redan på vår tid. Jag tycker att det är bra att det fortsätter, för jag tror att det är bra för småföretagen. I fjol vid den här tiden fanns det registrerat på Länsarbetsnämnden i Värmlands län 38 långtidsarbetslösa ungdomar. I år vid den här tiden - vi besökte dem den 4 juni - var siffran över 300. Kom inte till mig eller till svenska folket och säg att ungdomsarbetslösheten har minskat! Vi kan se att siffran stiger när det gäller det som är det absolut värsta som kan hända, nämligen att unga människor går in i långvarig arbetslöshet. Det beror ju på att ni har stängt vägarna för dessa unga människor att få den puff, den kompetenshöjning och utbildning som krävs för att ta ett jobb i en tuff konkurrens. I stället ska de straffas. Man ska slå på den som redan ligger med lägre ersättningsnivåer och ingen möjlighet till fortbildning. Det blir svårare att ta sig in på skola, och arbetsmarknadsutbildningen är obefintlig. Detta är inte att hjälpa företag att växa och att rekrytera arbetskraft, som just nu är den för företagen absolut viktigaste frågan.

Herr talman! När det gäller sänkning av arbetsgivaravgifterna i stödområde A frågar jag inte efter dem. Jag vet att de finns. Jag frågade om de får vara kvar. Det var så frågan var. Maud Olofsson ställde i utsikt att vi skulle samarbeta om det här för att få till jobb även på landsbygden. Hon tog upp sjuklöneansvaret. Det ställer Vänsterpartiet upp på. Det har vi motionerat om länge när det gäller småföretag. När det gäller 3:12-reglerna är vi också positiva. När det gäller hushållsnära tjänster är vi givetvis emot ett förslag. Jag har arbetskamrater som jag frågar och som jobbar som vårdbiträden inom hemtjänsten i Malung-Sälens kommun. De kommer inte att ha råd att skaffa någon hushållsnära tjänst. Det är för låga löner för det. Det är för rikemansfolket. Det visar ju också undersökningar från Finland. Det är de rikaste som tar hjälp och får subventionerad hemhjälp. Jag frågade också om landsbygden, eftersom Maud Olofsson pratade mycket om landsbygd i valet och jag själv kommer från en landsbygdskommun. Det handlar om sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 5 procent. Nu ska man sänka i vissa branscher inom tjänstesektorn. Jag skulle vilja ställa frågan: Tänker man tanken när det gäller tillverkningsindustrin som finns uppe hos mig med många småföretag? Tänker man på dem som faktiskt konkurrerar i en global värld och med noll infrastruktursatsningar?

Herr talman! Jag har under eftermiddagen suttit på mitt rum och lyssnat på debatterna här i kammaren och samtidigt fått lite nyttigt gjort. Skälet till att jag gick hit är att jag reagerar väldigt mycket när man som riksdagsledamot använder sig av riksdagens kontrollorgan och inte får svar på sina frågor. Det kanske har hänt förr. Men det som inte brukar hända, herr talman, är att man får en radda av motfrågor till de frågor man ställer. Detta är inte värdigt vare sig denna kammare eller denna regering. Det var fyra frågor ställda i denna interpellation: På vilket sätt kommer statsrådet att kompensera de småföretag som har drabbats av höjda arbetsgivaravgifter? Kommer statsrådet att fortsätta den omvända regionalpolitiken, som innebär att klyftorna mellan olika delar av landet ytterligare växer? På vilket sätt kommer statsrådet i sin närings och regionalpolitik att kompensera de delar av landet - glesbygd, mindre orter och arbetslöshetstyngda regioner - som i praktiken får betala sänkningen av fastighetsskatten? Avser statsrådet att ompröva regionalpolitikens mål att hela Sverige ska leva? Det var de frågor som ställdes. Man kan ha olika uppfattningar om man har fått svar på dem eller inte. Enligt min uppfattning har man inte fått svar på de här frågorna. Men man kan hur som helst inte, herr talman, bara ställa motfrågor i sitt svar till en interpellant. Därför reagerar jag. Jag tycker att det ska vara någon ordning även i riksdagens interpellationsdebatter.
Jag vill göra klart att interpellationsdebatter faller under de allmänna debattreglerna för riksdagen, det vill säga att det är full frihet att ställa frågor till varandra. Jag kan inte som talman säga om ni ska svara på frågorna. Det är upp till debattörerna. Det är riksdagens allmänna debattregler, i princip som i en vanlig kammardebatt, där man kan ställa frågor och motfrågor till varandra. Något fel är det inte. Man kan alltid diskutera formerna för det i övrigt.